Fru talman! Jag tvingas göra den tolkningen att statsrådet svarade på mina sex frågor i en enda mening, när hon sade: Vi är alla överens om allting i regeringen. Jag beklagar djupt det beskedet. Det innebär att Inger Davidson tycker att det inte är viktigt med slöjd och hemkunskap i skolan, att det är bra att sätta betyg i lågstadiet, att det är bra att värdera barn i pengar. Det innebär att hon tycker att det är bra att man inte satsade på det tredje året i gymnasieskolan, att det är bra att man går emot påbyggnadsutbildningen och att det är bra att man gör stora nedskärningar i satsningarna på miljön. Jag beklagar verkligen om man är så ense i regeringen. Jag vill gärna återkomma till att det finns en stor skillnad mellan vad som sägs i ord och den praktiska handlingen i regeringen. Jag skulle kunna travestera ett av de mera kända talesätten i Bibeln och säga att rösten kanske är Inger Davidsons, men händerna är Carl Bildts.

Fru talman! Jag börjar förstå varför jag och statsrådet inte har samma åsikt om vad som skall göras inom bostadspolitiken. Det kan möjligtvis bero på att vi har en annorlunda syn på hur det faktiskt ser ut i verkligheten. När statsrådet säger att socialdemokraterna har lyckats dåligt med att nå målet allas rätt till en bra bostad, blir jag förbluffad. Det är egentligen det viktigaste måttet på om sociala bostadspolitiken har lyckats eller inte. Om vi ser till de människor som i vårt land bor allra sämst -- med svenska mått mätt -- och jämför med de människor i vår omvärld som bor sämst, kommer vi fram till den slutsatsen att vi har en mycket hög boendestandard. Som nästan det enda landet i världen har vi avskaffat det som vi klassar som slum. Trångboddheten är i stort sett ett passerat stadium -- än så länge. Sedan finns det andra problem inom bostadspolitiken. Men att säga att vi har misslyckats med målet att ge alla en god bostad tycker jag är en felaktig analys av hur verkligheten ser ut. Statsrådet Inger Davidson räknade upp en massa regler som hon tycker är överflödiga. Min kommentar till det är att de flesta av de regler hon talade om numera är avskaffade, och det gjordes av den förra regeringen. Poängen i min kritik av Georg Danells förslag är att det kommer att leda till förenklingar, precis som statsrådet beskrev. Man kommer inte längre att betrakta det som nödvändigt med en egen toalett. Det tycker jag är ett självklart inslag i allas rätt till en god bostad. Jag tror tyvärr att det finns en risk för att den rätten inte längre kommer att vara självklar. Problemet är att man dessutom kommer att få betala mer för dessa lägenheter som har en avsevärt lägre standard än de som tidigare byggts. Jag för egentligen inte någon allmän bostadspolitisk debatt med statsrådet. Jag begär inte att hon skall ta en sådan diskussion. Om man nu kommer fram till slutsatsen att spara på subventionerna, hävdar jag att det är helt orimligt, orättvist och orättfärdigt att ensidigt lägga bördan på dem som ännu inte har kommit in på bostadsmarknaden och låta oss andra som redan har skaffat oss en bra bostad med toalett och dusch i princip gå skadeslösa. Det är det som jag framför allt invänder emot och som jag tycker ungdomsministern skall reagera mot.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på frågan som ju var ställd till finansministern. Regeringen står bakom svaret oavsett vilken minister som svarar på frågan. De olika uttalande som skett från den nuvarande regeringen och som berör folkrörelsernas framtid skapar naturligtvis oro i alla organisationer. Sverige har ett unikt system av folkrörelser. Avsikten med folkrörelsearbetet varierar, och därför är utbudet också mycket stort. Hos oss som arbetar aktivt inom både gamla och nya folkrörelser finns ett stort samhällsengagemang. Det är inte för egen ekonomisk vinning som vi lägger ner så många timmar av ideellt arbete. Det är för att man tror på en idé och vill förverkliga den. Jag har stor förståelse för att allt inte skall bli vid det gamla. Samhällsutvecklingen har hela tiden bidragit till vissa förändrade arbetssätt för folkrörelserna. Det kan dock finnas anledning att behålla något av det gamla välkända i en starkt föränderlig värld. De flesta föreningar arbetar redan i dag efter de nya förutsättningarna. Vi har uppmärksammat den stigande utbildningsnivån, kvinnornas självständighet och den förbättrade informationstillgången. Vi arbetar därför med utbildning och information i mycket hög omfattning. Det är svårt för de svaga grupperna att få sina önskemål tillgodosedda fullt ut i en sådan situation. Många inom handikapprörelsen känner stor oro inför de nya tankegångarna, och det är kanske med all rätt. Det största stödet till dessa organisationer är att ge medlemmarna en levnadssituation som är anpassad så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt. Det kan vara färdtjänst, direktriktad information, lämpliga samlingslokaler och mycket annat. Så långt har vi tyvärr inte nått ännu. Jag tror inte att någon är emot förändringar som syftar till förbättringar. I dag sker många förändringar som upplevs som försämringar. Landets dåliga ekonomi bidrar till det. En dåligt skött ekonomi under de senaste tio åren har givit dessa svåra effekter. Därför är det av största vikt att ekonomin stabiliseras. Jag tackar för löftet om att folkrörelserna skall höras om ändrade villkor och nya principer. I en av de organisationer som jag är aktiv i, nämligen DKSN/RIA betyder varje satsad krona att det kommer ytterligare fem från frivilliga insatser. Jag vet att civilministern har följt vår verksamhet i form av Bullgerillan i Stockholms innerstad, liksom satsningen på Gammeluddens utbildningscentrum. Den största insatsen görs måhända till den låga kostnaden av vad Bullgerillan kostar, medan de för samhället dyraste insatserna sker ute på Genom brister i de tidigt insatta åtgärderna fördubblas statens kostnader många gånger om i ett senare skede. Detsamma kan sägas om många andra organisationers arbete, även i föreningsdrivna verksamheter. Men organisationerna behöver stöd för att klara sådana uppgifter. Både i civilministerns svar och i den skrift som presenteras om det nya civildepartementet talas om ökade möjligheter till föreningsfinansiering via spel och lotterier. Nu är verkligheten sådan att staten har konkurrerat ut föreningslivet på den marknaden. Om det nya kontroversiella förslaget om kasinon genomförs kommer det att ytterligare försämra den inkomstkällan. Samtidigt som föreningsrörelserna skall förtjäna sina pengar på spelmarknaden, kommer nya organisationer för dem som råkar illa ut av spelandet, dvs. de spelberoende, att kräva samhällets stöd för hjälpinsatser till sina nya organisationer. Skall även länkorganisationen för spelberoende finansiera sina organisationer med spel och dobbel? Låt i stället organisationerna få del av statens inkomster på spel. Den svenska staten tar i dag in maximala inkomster på spelutbudet. Det har den senare tidens utveckling visat. Jag tror att organisationerna skulle utföra ett betydligt bättre arbete om de slapp stå på gator och torg och sälja lotter eller hyra in sig i en bingolokal som motverkar all mänsklig gemenskap och skapar tragedier. Det är inte den framtid som svensk folkrörelse ser fram emot. Vi vill bidra till att förbättra det svenska samhället med alla våra kunskaper och alla våra aktiva medlemmars arbetsvilja. Att motverka ensamhet och bygga en ny framtid för många människor är också en uppgift för alla våra folkrörelser. Nu återstår att lösa vilka principer som skall gälla för statens samlade stöd till föreningslivet. Jag håller med om att det måste finnas mål för den verksamheten. Det har saknats medel till utvärdering och uppföljning från folkrörelsernas sida. Det är beklagligt. När vi arbetar med olika projekt känner vi ofta att det hade varit värdefullt att kunna följa upp med en utvärdering. Det har varken medlemmar eller ekonomiska resurser räckt till för.

Fru talman! Karin Israelsson och jag är överens om vilken viktig roll folkrörelserna spelar i Sverige. Vi är också överens om att vi skall behålla mycket av det gamla välkända, nämligen det som är bra. Jag är övertygad om, att om det görs en översyn kommer man att komma fram till vilka delar av både det statliga stödet och innehållet i verksamheten som är bra och som man därför vill behålla. Det görs många viktiga insatser av folkrörelserna, inte minst inom de områden som Karin Israelsson var inne på, nämligen när det gäller att hjälpa människor som har hamnat vid sidan av samhällsgemenskapen av olika anledningar. Därför är stödet till folkrörelserna viktigt. Det skall också ges ett fortsatt stöd till folkrörelserna. Den kanske mest angelägna uppgiften i en översyn av statsbidragen är att skaffa fram uppgifter om föreningslivets totala finansieringssituation. Då är en av uppgifterna att undersöka vilka penningströmmar som går från staten till föreningslivet och vilka belopp som går åt motsatt håll i form av skatter och avgifter. Vi är överens där också. Översynen skall se över detta med vad staten tar igen och hur mycket delar den ut och på vilka villkor. Men vi skall också identifiera vilken självfinansieringsgrad olika typer av organisationer har. Vi skall försöka få fram förslag på hur föreningslivets självfinansiering skall kunna stärkas och förbättras. Där avvaktar vi den lotteriutredning som sitter. Vi hade hoppats få ett förslag från den i september, men det är tyvärr förskjutet så vi får det den 1 december, eftersom de inte har hunnit med sitt arbete. Vi förväntar oss att lotteriutredningen skall komma med en del förslag som kommer att underlätta folkrörelsernas självfinansiering. En annan intressant möjlighet som också skulle kunna prövas i en utredning är att medge skatteavdrag för den som lämnar enskilt bidrag till organisation som gör samhällsnyttiga insatser. Vi överlägger med Bo Lundgren, som är idrottsminister, i frågan en översyn. Om den görs, kommer den att avse hela området. Alla föreningar, idrottsföreningar och övriga, skall behandlas lika. Berndt Ekholm var inne på frågan om lokalbidragen. Vi har noterat den beställning som gjorts från riksdagen, och vi diskuterar den tillsammans med allt annat som vi skall väga samman i den besvärliga situation som nu råder. Vad jag i dag kan säga är att besked kommer att lämnas i kompletteringspropositionen. Vi har också varit inne på rättvisan i fördelningen. Jag bedömer att den aspekten är en viktig bidragande orsak till att det behövs en sådan här översyn av hela föreningslivet. Jag har också från andra håll fått synpunkter på detta, med jämförelser mellan idrottsrörelsen och det övriga föreningslivet. Jag vill i det sammanhanget betona att också idrottsrörelsen gör mycket viktiga insatser, inte minst på det sociala området, i och med att man liksom övrig föreningsverksamhet fångar upp många ungdomar i sitt arbete.

Fru talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på den interpellation jag väckte för en dryg månad sedan. Jo, visst är det bra att det nu tillsätts en särskild grupp för jämställdhetsfrågor i högskolan. Sent skall syndaren vakna. Men bättre sent än aldrig. Det har ju hunnit inträffa olycksfall på vägen under den korta tid Per Unckel har varit minister. Nedläggningen av FRN med dess enhet för kvinnooch jämställdhetsforskning och information var ett sådant olycksfall. Den frågan har vi debatterat, och nu har riksdagen avvärjt den nedläggningen. Den föreslagna jämställdhetsgruppen skall överväga vilka åtgärder som skall vidtas för att förbättra rekryteringen av kvinnor till såväl grundutbildningen som forskarutbildningen. Jag hoppas att gruppen verkligen går på djupet i denna fråga. Det handlar inte bara om möjlighet att få en tjänst, lika lön och barnomsorg. Det handlar om hur kvinnoforskningen och kvinnors forskning värderas. Det handlar om att bryta den manligt dominerade hierarkin i universitets och högskolevärlden, där en liten grupp bestående till 95 % av män är de som har makten och inflytandet över besluten, inkl. tillsättningarna. Dessa män rör sig i en manligt dominerad miljö och kommer därför inte att tänka på att tillsätta kvinnor i olika befattningar i den utsträckning som är motiverat. Inom universitetsvärlden finns jämställdhetsombud och jämställdhetsgrupper i långa rader. Dessa består ofta av kvinnor i låga befattningar. På sina ställen går de under benämningen ''feministpoliser'', vilket visar hur jämställdhetsfrågorna betraktas. Högskolan i Linköping är ett lysande undantag. Nog finns det mycket för Per Unckels jämställdhetsgrupp att tackla. Det handlar också om att lära sig läsa jämställdhetens alfabet och läsebok. För att påminna Per Unckel om att i alla beslut tänka efter om det finns en jämställdhetsaspekt att ta med, vill jag efter debatten överlämna ett par glasögon att ta på inför att besluten skall fattas. Jag har prototypen, så jag kan låta tillverka fler för den övriga regeringen, som också tycks glömma bort jämställdheten. Utnämningen av fyra manliga landshövdingar förra veckan var en annan plump i protokollet. Men nu till min ursprungliga fråga, som jag inte tycker att jag fick svar på. Det är viktigt i en så manligt styrd värld som den högre utbildningen och forskningen med vilka signaler som sänds ut från regeringskansliet. Sammansättningen av en sådan här kommitté är en sådan signal. Finns inte några kvinnor med är kvinnor inte att räkna med i denna värld. Det är den signal som sänds ut. Per Unckel säger att organisationskommitténs uppdrag är av ren genomförandekaraktär och skall genomföras under kort tid. Det är inte aktuellt för kommittén att utreda några principiella frågor som ändrar den avsedda inriktningen av den nya myndigheten. Jag har erfarenhet av en stor omorganisation på socialstyrelsen. Där skulle inte heller någon inriktning förändras jämfört med propositionen. Jag kan med utgångspunkt i den erfarenheten säga, att det är av största vikt att ett sådant arbete grundas på såväl kvinnors som mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar. Jag undrar om Per Unckel har varit ute i den verkligheten. Här finns nu en kommitté som består av åtta män. Det är en generaldirektör, en överdirektör, två departementsråd, en administrativ chef, en rektor och sakkunniga. Det finns kvinnor med samma kompetens som hade platsat bra i denna kommitté. Utbildningsministern säger att det vid tidpunkten för det beslut jag åsyftar inte var möjligt att utse någon kvinnlig ledamot. Men han talar inte om varför det var så omöjligt. Vad var det som gjorde det omöjligt att inte ta med någon kvinna? Det finns kompetenta kvinnor. Men varför var det omöjligt att ta med någon av dem? Jag ber att få överräcka glasögonen!

Fru talman! Jag fick inte något bra svar på frågan varför det inte vid det tillfälle vi talade om fanns möjlighet att utse någon kvinna. Det finns kvinnliga rektorer på högskolan, f.d. byråchefer i UHÄ och många kvinnor som har sysslat med administration inom universiteten. Arbetet i denna grupp skulle handla mycket om att se över kontakterna, så just på det område där det finns många kvinnor skulle det ha funnits extra många möjligheter att ta en kvinna. Jag skulle vilja ställa den frågan en gång till, med viss envishet, varför detta inte var möjligt just då. Per Unckel säger att han tycker att det här är viktiga frågor och att kommittén var ensidigt tillsatt, och det är bra. Däremot är jag mycket rädd för att man skall säga, att nu har vi tillsatt jämställdhetsgruppen och nu skall den lösa alla frågor. Barbro Westerholm säger att den skall ta upp allting och ändra attityder. Jag tror inte alls på det. Jag tror inte på jämställdhetsgrupper. Jag har sett dem i 20 år, och de är bra för att hålla folk tysta, snälla och vänliga ''vi väntar tills kommittén är färdig''. Vi skall självfallet ha den här gruppen, och den skall diskutera och samla på sig all den kunskap som finns, men vi måsta börja handla nu. Det gäller att utse kvinnor, att ge kvinnor ansvar, att utse kvinnliga professorer när det finns kompetenta kvinnor, fortfarande inte därför att de är kvinnor utan därför att de är kompetenta. Här kan vi ha stor nytta av dessa glasögon, för alla som har arbetat med kompetensfrågor inom högskolan vet, att den kompetens man känner till värderar man och annan kompetens värderar man inte. Har man haft litet insyn i hur professorstillsättningar går till inom alla områden, vet man hur lätt det är att läsa med fel glasögon. Det kan gälla män och kvinnor men också inom ett visst område. Även om jag tycker att det är bra med den här gruppen, vill jag säga att vi inte skall lägga allt på den, utan ansvaret skall läggas på högskolan. Det är då viktigt att utbildningsministern går före och behandlar de här frågorna på allvar.

Fru talman! Jag är övertygad om att det finns kvinnliga generaldirektörer som hade platsat lika väl som Billy Olsson för detta uppdrag. Problemet är bara för kvinnorna på den nivån, som för så många andra kvinnor, att man inte ser vad de åstadkommer, vilken kompetens de har. Det gäller alltså kvinnor på alla nivåer. Det är en sak som vi arbetar med i mitt kvinnoförbund, hur kvinnors insatser blir sedda. Det är också det som ligger bakom det faktum att så få kvinnor når dessa professurer, därför att under resans gång blir de inte sedda. Det är subtila ting som inträffar. Karolinska institutet häromåret var det 60 sökande, varav 20 kvinnor. Ingen kvinna kom i fråga, men när man i jämställdhetsgruppen började titta på antagningen fann man att det helt enkelt handlade om nyanser, som ingen såg. Visst hade några av kvinnorna varit väl så kompetenta som de sex män som fick forskarassistenttjänsterna. Detta fortsätter genom hela hierarkin, och på det sättet får kvinnor sämre möjligheter till forskningsanslag och resurser att genomföra de idéer som de har -- idéer saknas inte. I det akademiska systemet är det precis som i skolan, där man bättre ser pojkars prestationer än flickors. Det framgår av analyser av hur uppsatser bedöms. Jag håller helt med om att jämställdhetsfrågorna måste angripas långt ned, i skola och förskola, då dessa mönster etableras redan där. Det behövs inte bara den jämställdhetsgrupp som Per Unckel tar upp, utan det behövs väldigt mycket annat. Vi i de politiska kvinnoförbunden blev ganska vreda i höstas när vi såg hur andelen kvinnor backade i riksdagen. Denna vrede och hotet om ett kvinnoparti för någonting gott med sig, för vi sitter där med våra glasögon och reviderar vad andra gör och påtalar sådana här tillfällen när man glömmer kvinnor. Jag har alltså prototypen hemma, så det kan bli fler glasögon, inte bara till regeringskansliet.

Fru talman! Jag är tacksam för att det av svaret framgår att det är ett arbete av långsiktig karaktär -- jag tror att det är viktigt att det bedrivs långsiktigt, bara det inte av dem som får uppdraget uppfattas så att det kan bedrivas långsamt eller så att det har en lägre prioritet. Jag känner en viss oro när jag hör att de vedertagna ekonomiska metoderna skall fortsätta att användas för att visa hur väl den ekonomiska politiken lyckats. Det är ju inte säkert att en ökad bruttonationalinkomst ger ökad välfärd för befolkningen. Däremot känner jag att miljöavgiftsfrågan för Sveriges del är i mycket goda händer inom vårt nuvarande finansdepartement.
Fru talman! Låt mig bara med anledning av det som Lennart Fremling sade komplettera med att jag tror att det är viktigt att man inte arbetar utifrån föreställningen att det går att ersätta dagens räkenskapssystem med något helt nytt. Jag menar att man både i miljöräkenskapsutredningen och i det arbete som sker inom FN:s ram har alldeles korrekt infallsvinkel, nämligen att det handlar om att komplettera dagens räkenskapssystem med miljöräkenskaper och att det är viktigt att båda dessa ''mått'' på utvecklingen i ett land finns -- det handlar inte om att ha det ena eller det andra, utan det handlar om att ha båda. Jag skall gärna lugna -- hoppas jag -- Lennart Fremling med att säga att långsiktigt arbete sannerligen inte är långsamt. Det här kommer, tror jag, att vara ett mycket spännande arbete, som kommer att avsätta diskussionsinlägg, och det kommer att ges möjligheter att föra det framåt på ett ganska avancerat sätt -- vi har helt enkelt kommit relativt långt i Sverige och har goda förutsättningar att driva arbetet framåt i relativt snabbt tempo. Det är min avsikt att på alla tänkbara sätt se till att det inte försenas utan tvärtom fortsätter framåt i snabbt tempo.

Fru talman! Hadar Cars har frågat mig om regeringen förutsett att en konsekvens av förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden -- till skillnad från vad som tidigare gällt -- kunde bli, att asylsökande som vid tidpunkten för den slutliga prövningen av sin asylansökan vistats mer än arton månader i Sverige, skulle få sin ansökan avslagen. Bakgrunden till förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden är att den tidigare regeringen, parallellt med tillämpningen av det s.k. 13 december-beslutet, från tid till annan använt olika tidsrelaterade schablonregler som underlag för beslut om uppehållstillstånd. Metoden hade onekligen sina nackdelar och kunde lätt leda till såväl orättvisa som irrationella beslut. Konsekvensen kunde ju t.ex. bli att utlänningar som varit här en längre tid men helt utan skäl fick stanna, medan utlänningar som hade starkare skäl men kortare tid blev utvisade. Regeringen eftersträvade därför en striktare praxis där prövningen av skyddsbehovet sattes i förgrunden. december 1991 att vistelsetiden inte borde tillmätas särskild vikt vid bedömningen av en asylansökan. Vistelsetiden borde i stället i fortsättningen beaktas som ett av flera skäl som kunde, men inte nödvändigtvis borde, leda till att uppehållstillstånd beviljades. För att tillgodose de rättssäkerhetsaspekter och rättvisesynpunkter som uppkom beslutade regeringen om en särskild förordning i ämnet som trädde i kraft den 1 januari 1992. Syftet med förordningen var att skapa övergångsbestämmelser för att mildra effekten av en omedelbar avveckling av tidsschablonregeln. Bestämmelserna innebär att utlänningar, som vid ikraffträdandet av förordningen vistats i Sverige mer än 18 månader efter det att ansökan om uppehållstillstånd gjorts men inte fått en slutlig prövning, får beviljas uppehållstillstånd om inte särskilda skäl talar emot det. Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara ogrundad asylansökan genom att sökande kommer från ett säkert land, oklar identitet på grund av den asylsökandes egna åtgärder eller brottslig verksamhet. Svaret på Hadar Cars fråga är att regeringen hade förutsett gränsfallsproblem. För när det gäller sådana här regler, kan det som Hadar Cars har uppgivit, tyvärr alltid uppstå gränsfall, som upplevs som orättvisa. För att motverka orimliga konsekvenser har emellertid i förordningsmotiven öppnats möjlighet för myndigheter att i det enskilda fallet visa flexibilitet vid bestämmelsens tillämpning.
Fru talman! Jag tackar ministern för hennes svar. Det är naturligtvis riktigt att regeringen har tillsatt en utlänningsnämnd och att den har tagit över de uppgifter som ministrar tidigare har haft att själva fatta beslut i invandrarfrågor. Det ligger mycket i att vidta en sådan åtgärd. Men jag tycker att det är litet egendomligt att man då inte ser till att de regler som tidigare har gällt skall kunna tillämpas på de personer som är berörda av de reglerna. Man har inrättat en nämnd med nya uppgifter bl.a. för att -- som jag förstår det -- förkorta väntetiderna och få ner handläggningstiderna så att beslut skall kunna fattas ganska snabbt efter det att någon har ansökt om att beviljas asyl i Sverige. Meingen är väl att man inte skall behöva dra på det här i 18 månader eller flera. När det gäller de som har varit så lång tid i Sverige som de tidigare villkoren stipulerade -- 18 månader eller längre -- innan ett beslut fattas, tycker jag att man skulle ta hänsyn till de regler som tidigare har gällt. Dessa människor bör få möjligheten att på samma grunder som deras kamrater tidigare få rätt att stanna i landet. Situationer som är litet svåra att förklara för de asylsökande kan uppstå. En person som har kommit till Sverige en månad efter en av sina landsmän kan bli utvisad eftersom invandrarministern nu har ändrat reglerna, medan den som kom tidigare får stanna på grund av den tid han vistas i landet innan beslut kunde fattas. Det finns yterligare en fråga om säkert land och osäkert land. När övergår ett land från att vara det ena till det andra? Den person som jag har tagit som exempel i min interpellation är flykting från Rumänien. Han hade skrivit artiklar och framträtt på ett sådant sätt att han hade berättigad anledning tro att han kunde utsättas för mycket grova trakasserier om han kvarstannade i Rumänien. Han flydde därför till Sverige. Hans journalistkolleger inkl. Svenska journalistförbundet uttalade efter att ha tagit del av vad han hade skrivit i rumänsk press att det var starkt motiverat att han skulle få stanna i Sverige. På basen av det har han sökt och inväntat beslut. Tiden har gått. Den 1 januari hade han varit i landet i drygt 17 månader. När beslutet fattades i början av februari hade han varit här i över 18 månader. Men han blir ändå utvisad. Det finns inga motiv, så vi vet aldrig vilka motiv som har getts. Motiv som tidigare anförts gällde t.ex. att personen i fråga har begått brottslig gärning. Statsrådet refererade till det här. Vi kan inte veta om det är brottslig gärning som är motivet. Det bidrar också till känslan av rättsosäkerhet. En person utvisas, och ingen får förklaringen till varför han utvisas. Han måste själv tala om för de vänner som han har skaffat sig i Sverige att han faktiskt inte har begått brott i Sverige utan att han blir utvisad ändå. Men vi får aldrig veta om det är sant eller inte. Bristen på motiv tycker jag inte är någon stark sak. För att återkomma till frågan om osäkerheten i landet, är det möjligt att Rumänien i dag är ett säkert land. Efter de val som har hållits tror jag också det. Man kan nog återvända till Rumänien. En person som kommer från Rumänien i dag har kanske inte rätt till flyktingstatus. Men om det var berättigat den dag personen flydde från Rumänien till Sverige, när upphör då detta att vara ett kriterium för rätten att få asyl i Sverige? Bör man åtminstone inte i sådana fall ta särskild hänsyn när vistelsetiden har blivit så lång som i det fall jag nämnde och det är fråga om ett gränsfall? Ministern kan göra det lätt för sig och säga att hon har lämnat över dessa ärenden till den nya nämnden och att hon beklagar att hon inte kan påverka det här. Det är säkert så. Det kan säkert finnas skäl för handläggningen som jag inte känner till. Men jag tycker att det är tråkigt att man inte införde en längre övergångstid så att personer som trodde sig ha anledning att förvänta att de skulle kunna stanna i Sverige och som började ställa in sig -- särskilt efter 18 månaders vistelse i landet -- på att få den möjligheten, plötsligt inte skulle finna att den har berövats dem och att de skall sättas på tåget till sitt hemland. Jag undrar vad ministern tycker att man skall ge för goda råd och klara synpunkter till personer som har hamnat i den situation som jag just har beskrivit.

Herr talman! Först vill jag slå fast att skyddsbehovet alltid har varit i förgrunden, att det alltid har varit helt avgörande. Jag har viss erfarenhet av handläggningen av utlänningsärenden och av att stå till svars för den handläggningen. Och jag erinrar mig den kö av folkpartister som ställde frågor om och riktade krav på att den långa väntetiden borde beaktas i större utsträckning. Ändå var bestämmelserna då ganska generösa. Under en tid gällde att den som hade vistats ett år här fick stanna, om inte särskilda skäl talade emot. Ständigt ställdes krav på att denna vistelsetid ytterligare skulle beaktas, inte minst från folkpartiets sida. Nu konstaterar jag att Birgit Friggebo har avskaffat detta. Det bekräftas i det här avgivna svaret i och med tolkningen av övergångsbestämmelserna här att vistelsetiden successivt helt kommer att avvecklas som grund för att någon får stanna. Undantagna är barnen, och i det avseendet är man tillbaka i ett system med den ganska långa tid som gällde före 1986 för beaktande av barnens situation. Jag må då säga att det inte är särskilt humanitärt eller generöst. Det var väl med den ''approachen'' som folkpartiet gick till val -- nu skulle det minsann bli väldigt generöst i fråga om handläggningen i utlännings och flyktingärenden. Den gamla regeringen hade tydligen alla fel, och det är den som är skuld till att det fortfarande är en väldigt lång kö hos utlänningsnämnden. Ja, visst är det synd att vi inte klarade dessa saker på ett bättre sätt. Birgit Friggebo har ändå varit invandrarminister i bortemot sex månader. Efter att hastigt ha tittat på resultatet tror jag mig kunna utmana Birgit Friggebo. Under mina sex första månader som invandrarminister tror jag att fler ärenden avverkades och fler beslut fattades än man klarat av under de gångna sex månaderna. Särskilt imponerande är tempot således inte när det gällt att avverka den rekordlånga kö av väntande människor. Detta pekar mot att det kommer att vara väldigt många som får synnerligen långa vistelsetider; och detta samtidigt som vistelsetiden avskaffas som grund för att människor av humanitära skäl får stanna här.
Herr talman! Förhoppningen är naturligtvis, precis som Hadar Cars säger, att människor som inte har skyddsbehov skall omfattas av mycket snabba beslut, så att de inte hinner rota sig. I stället skall de få ett beslut om att de skall åka tillbaka till det egna landet eller till det land som de kommit från. Problemet är emellertid att det förekommer att människor inte har sina papper i ordning, att människors identitet inte kan fastställas, att falska handlingar plockas fram eller att man kommer med uppdiktade historier. Ibland gör det att även människor som inte har några skäl alls får en ganska utdragen handläggningstid. Av rättssäkerhetsskäl är det naturligtvis så. De uppgifter skall ju undersökas som den asylsökande lägger fram i sitt ärende. Sedan är det i praktiken så, att det är tillståndet i den sökandes land vid tidpunkten för beslutet som blir avgörande -- inte det tillstånd som gällde vid den tidpunkt då den sökande lämnade sitt land. Jag är den förste att beklaga att vi har dessa oerhört långa köer och att det tar så lång tid innan människor får besked om sin framtid. Frågan är då hur vi skall hantera denna situation. Jag har påskyndat och tidigarelagt inrättandet av utlänningsnämnden ett halvår för att den skulle kunna komma i gång med sitt arbete. Jag har gett den 60--70 % ökade resurser i form av personal för att den skall kunna påskynda beslutsfattandet. Georg Andersson har helt rätt i att det i början inte har varit den takt i arbetet som man skulle önska. Det beror naturligtvis på att det är nya nämndledamöter, att det är nya domare och att en del av personalen också är ny. Och det tar naturligtvis en viss tid innan man kommer i gång med verksamheten. Men nämnden har nu satt upp en målsättning om hur den skall beta av köerna. Dessa ärenden är aldrig lätta. Och Georg Andersson, som har handlagt sådana ärenden, är naturligtvis väl medveten om det. Och många människor far illa på grund av hur situationen är i många länder runt om i världen. Min utgångspunkt för de ändrade förordningarna och framför allt för en återgång till att tillämpa de facto-flyktingbegreppet har varit att vi skall få en ordenligt prövning av skyddsbehovet, eftersom det är utgångspunkten för verksamheten, och att vi skall få en begriplig, förståelig och tydlig praxis när det gäller dessa ärenden. Jag träffade under hösten flera av de asylsökandes ombud. De sade att de inte längre kan fungera bra som ombud, eftersom de inte längre vet vilken praxis som finns när det gäller utlänningsärendena. De sade att de inte kan säga till en sökande att de bedömer att den sökande har skäl att få stanna i Sverige eller att de bedömer att hans eller hennes sak inte är särskilt stark, eftersom vederbörande inte har så starka skäl. Det rådde helt enkelt kaos. Detta är inte min bedöming, utan det är ombudens bedömning, de ombud som skulle ta till vara dessa människors rätt att få stanna i Sverige om de har ett skyddsbehov. Detta är bakgrunden dels till upphävandet av det s.k. 13 december-beslutet, dels till en striktare inriktning när det gäller visstidspraxisen, där särskild hänsyn tas till barnen. Och treterminspraxisen har utvecklats, vilket innebär att även de barn som har gått i förskola får stanna här i Sverige. Därmed har denna praxis också fått en humanare inriktning. Georg Andersson försöker ge en bild av att de olika krav som Folkpartiet ställde under sin oppositionstid inte skulle gälla längre. Tvärtom är vi nu i full färd med att genomföra den politik som vi drev under oppositionstiden. Vi avskaffar möjligheten att ta barn i förvar. Vi tillåter att människor som bedöms få vänta litet längre på sina beslut skall kunna få försörja sig under tiden. Vi har upphävt 13 december-beslutet. Och vi skall ha en humanare mottagning av de asylsökande genom att ha en större flexibilitet i flyktingmottagandet och på flyktinganläggningarna. Vi är alltså i full färd med att genomföra det som vi ställde krav på under oppositionstiden och att ändra på det som vi riktade kritik mot i den politik som fördes av den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag är beredd att fullfölja de förändringar som initierats beträffande riksantikvarieämbetets uppgifter i fråga om arkeologiska uppdragsundersökningar, med en översyn av riksantikvarieämbetets olika roller och därmed sammanhängande problem inom fälten konservering och restaurering. Riksantikvarieämbetet är central myndighet för kulturmiljövården i Sverige. Det har därmed det övergripande ansvaret för tillsynen av att arkeologiska uppdragsundersökningar utförs på ett tillfredsställande sätt i landet. Vid myndigheten bedrivs arkeologisk uppdragsverksamhet som är landets i särklass största. Den sysselsätter ca 280 personer som årligen utför över 400 arkeologiska uppdrag till en årlig kostnad av drygt 60 milj.kr. Jag har gjort bedömningen att riksantikvarieämbetets tillsynsroll och uppdragsverksamhet bör vara tydligt åtskilda. Därför har jag tillkallat en särskild utredare med uppgift att bl.a. lämna förslag om hur ett nytt huvudmannaskap för den arkeologiska uppdragsverksamheten kan utformas (dir. Vid myndigheten bedrivs uppdragsverksamhet också inom områdena konservering och restaurering. Enligt vad som uppgivits för mig finns fem byggnadsingenjörer, som på deltid utför projekteringsuppdrag åt bl.a. samfälligheten Gotlands kyrkor. De har i övrigt ansvar för att det finns en kompetens i fråga om ruinvårdsarbeten. Sådan kompetens är annars svår att hitta. Inom riksantikvarieämbetets institution för konservering utförs vidare uppdrag i fråga om konservering av textilier. Beträffande konserveringsområdena trä och sten åtar sig institutionen inte externa uppdrag. Däremot lägger den inom dessa avsnitt ut uppdrag till entreprenörer. De uppdrag som riksantikvarieämbetet utför inom restaurerings och konserveringsområdena är av mindre omfattning jämfört med arkeologiområdet. Självfallet innebär detta inte att verksamheten saknar betydelse. Eftersom uppdragen utförs på en konkurrensutsatt marknad, är det väsentligt att någon kritik inte kan riktas mot riksantikvarieämbetet med hänsyn till ämbetets uppgift som tillsynsmyndighet. I denna del är Rose Marie Frebrans resonemang om rollfördelningen värda att beakta. Riksantikvarieämbetets roll och uppgift har förändrats kraftigt under senare år. Med introduktionen av det nya sektorsbegreppet kulturmiljövård har följt en rad nya ansvarsområden, t.ex. beträffande luftföroreningarnas effekter och den omvandling av kulturlandskapet som är en följd av livsmedelspolitiken. Förutom de organisationsförändringar som är aktuella inom arkeologiområdet, förbereds en omfattande decentralisering av beslutsfunktioner från den centrala myndigheten till länsstyrelserna. I de regeringsdirektiv som gäller för riksantikvarieämbetets fördjupade anslagsframställning framhävs å andra sidan kraven på riksantikvarieämbetets insatser när det gäller t.ex. kulturmiljövårdens kunskapsutbyggnad. Mot bakgrund av omfattningen av det förändringsarbete som sålunda redan är initierat har jag inte för närvarande några planer på något initiativ av den art som Rose-Marie Frebran efterlyser.

Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Riksantikvarieämbetet har förändrats från att ha varit enbart en granskande myndighet till att bli en myndighet där projekterings och entreprenörsdelen spelar en viktig men tvetydig roll i den dagliga verksamheten. Verksamheten finansieras delvis genom myndighetens egen basverksamhet, öronmärkta medel och/eller genom debitering av beställaren. Inom flera områden har riksantikvarieämbetet mer eller mindre monopolställning. Främst gäller detta olika konserveringsområden. Där konkurrens med den privata sektorn förekommer, sker den på ojämlika villkor. Delar av den totala kostnaden bärs av statens beviljade medel. I grunden finns kostnader för lokaler, administration och sekreterare. Att utvärdera riksantikvarieämbetets kostnader i förhållande till uppnådda resultat är naturligtvis svårt när verksamheten bedrivs så att den totala kostnaden sällan redovisas, och då tjänstemän anställda ''på stat'' ofta deltar i olika externt finansierade projekt. Herr talman! Mot denna bakgrund är de av regeringen initierade förändringarna av riksantikvarieämbetets utgrävningsverksamhet mycket välkomna. En motsvarande översyn av riksantikvarieämbetets konserverings och restaureringsverksamhet borde också ske. Jag noterar att statsrådet anser att mina resonemang om rollfördelningen är värda att beaktas. Det erkännandet är positivt. I kulturministerns svar tas sedan upp förändringar i form av nya ansvarsområden samt den decentralisering av beslutsfunktioner som förbereds. Inriktningen på decentralisering är bra. De flesta konserveringsuppdrag kommer för överskådlig framtid att bekostas av offentliga institutioner. Effektivt utnyttjande av resurserna är erhört viktigt. Det är därför lämpligt att både kontroll, ansvar och granskning decentraliseras. Herr talman! Några planer på en vidare översyn av riksantikvarieämbetets olika roller, som jag efterlyser, har kulturministern inte. Jag noterar dock uttrycket ''för närvarande'', vilket jag tolkar som en liten öppning. Förhoppningsvis bidrar min interpellation till den interna belysningen av de frågeställningar som jag har tagit upp. Själv har jag för avsikt att återkomma till frågan i annat sammanhang.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som var kort och inte gav den klarhet som jag hade hoppats. När vi i socialförsäkringsutskottet behandlade propositionen om den nya utlänningslagen diskuterade vi ingående just förvarstagandet av barn. Ett av syftena med den nya lagen var ju att möjligheterna att ta barn i förvar skulle begränsas. Utskottsmajoriteten underströk också kraftigt i de olika betänkandena där frågan om förvar av barn behandlades att detta fick ske endast i de fall då det var oundgängligen nödvändigt och sedan det noga övervägts om syftet med åtgärden inte kunde nås genom att barnet ställdes under uppsikt. Syftet med min interpellation var inte att jag ville diskutera frågan om att ta barn i förvar eller ej. Den diskussionen kommer att föras senare. Syftet var i stället att jag ville ha reda på hur polisen har använt sig av denna möjlighet att ställa barn under uppsikt, hur många barn som det gällt och hur många gånger som det skett. Invandrarministern talar i sitt korta svar om att åtta barn under perioden juli--oktober ställdes under uppsikt. Enligt de uppgifter som jag har var det 18 barn. Men om man ser på samma period, dvs. juli-- Jag tycker därför att nästa fråga är självklar. Varför ställdes inte fler barn under uppsikt, och varför har polisen inte i större utsträckning använt sig av möjligheten att ställa barn under uppsikt? Enligt uppgifter som jag har fått framgår det av polisens instruktioner att den noga skall pröva om det inte går lika bra att ha barnen under uppsikt som att ta dem i förvar. Jag undrar därför om polisen struntar i vad som sägs i lagen och vad riksdagen har beslutat.
Herr talman! Vi har inte all information ännu, som vi behöver för att riktigt kunna veta hur polisen har hanterat de här frågorna. När vi fick in rapporten om förvarstagande av barn ville vi från regeringskansliets sida ha just en fördjupning: Varför har man inte använt ''uppsikt'' mer än vad som har varit fallet? Bakgrunden har varit, precis som Maud Björnemalm säger, att riksdagen har uttalat att man som sista åtgärd skall ta barn i förvar. Man skall pröva just frågan om uppsikt innan man går till ett förvarsbeslut. Nu har vi inte fått denna fördjupning.

Jag beklagar djupt att jag inte kan svara ordentligt på frågorna, bl.a. beroende på att rikspolisstyrelsen själv inte har varit särskilt tydlig i sin förklaring till att detta tillstånd har uppkommit. Detta har naturligtvis sitt historiska intresse, men situationen kommer att bli annorlunda om riksdagen antar den proposition som regeringen har lagt fram, om förvarstagande av barn.
Herr talman! Birgit Friggebo sade i sitt svar att det bara är preliminära resultat från den fördjupade undersökningen som föreligger. Jag tycker att det är litet märkligt. Jag är inte säker på att jag riktigt föstår detta. Våren 1991 kom det olika rapporter om att alltför många barn togs i förvar. Då gav förra invandrarministern, Maj-Lis Lööw, rikspolisstyrelsen i uppdrag att undersöka hur det kunde komma sig. Den undersökningen överlämnades till den dåvarande regeringen den 16 april 1991. Då tyckte regeringen att det behövdes en fördjupad undersökning om förvarstagande och att man även skulle belysa hur uppsiktsförfarandet användes. Den undersökningen skulle egentligen ha avlämnats i december, men lämnades tydligen i januari. Det är såvitt jag förstår den undersökningen som Birgit Friggebo talar om. När nu Birgit Friggebo säger att det bara är preliminära resultat som redovisats, utgår jag ifrån att rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att ytterligare fördjupa undersökningen. Då blir frågan: När kommer det slutliga resultatet av den fördjupade undersökningen att presenteras?
Herr talman! Historiken som Maud Björnemalm drar beträffande olika uppdrag som regeringen har gett till rikspolisstyrelsen är riktig. Den redovisning som skulle lämnas i december lämnades alltså i januari i år. Men då saknades uppgifterna om just alternativet uppsikt i stället för förvar. Därför har den nuvarande regeringen tvingats att ge ytterligare ett uppdrag till rikspolisstyrelsen, att göra just en fördjupad undersökning vad gäller uppsiktsbesluten. Det är alltså den fördjupade undersökningen som vi fortfarande väntar på. Därav de preliminära uppgifter som jag har redovisat. Det är inte fråga om en slutlig fördjupning som har gjorts av rikspolisstyrelsen, utan det är under handsuppgifter. Vi väntar således fortfarande på den fördjupade undersökningen. Exakt när den kommmer kan jag inte lämna något bra svar på i dag.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Svarets huvudpunkt är att det är genom sänkta skatter som vi skall bekämpa arbetslösheten i Sverige. Det är den s.k. enda vägens politik som skall gälla. Den vägen tror ju inte ens biträdande statsministern på. Och vi socialdemokrater har den uppfattningen att det är helt andra åtgärder som måste till. För det första behöver det satsas ungefär 4 000 milj.kr. som vi har har lagt fram konkreta förslag om. För det andra finns det väldigt mycket att göra inom bygg och bostadssektorn. Ombyggande av det äldre bostadsbeståndet skulle både vara bra för den framtida bostadsstandarden och ge väldigt många jobb. Jag kan inte förstå hur regeringen i detta läge kan dra in 3 000 milj.kr. när det gäller satsning på skolmiljön. Hur skall vi kunna få Europas bästa skola, om vi inte satsar också på skolmiljön? Vi socialdemokrater tycker att det här är ett utomordentligt läge att investera också i människor. Vi vill därför öka satsningen på vuxenutbildningen, inte dra ned på den. Även på den punkten har regeringen ett obegripligt förslag. När det gäller ungdomssidan är det inte så, att vi säger nej till ett förslag utan att ha något annat i stället. Vi lägger fram förslag, som enligt vår uppfattning ger ett mycket bättre utbyte för ungdomarna, nämligen ungdomsjobb åt i princip alla under 25 år, utbyggnad av tvååriga gymnasielinjer till treåriga och ökning med ytterligare 2 000 platser på universitet och högskolor, med bibehållande av de särskilda inskolningsplatserna. Jag skulle faktiskt vilja vädja till Carl Bildt att ''ta en ordentlig titt'' på detta förslag för att se om inte utskotten skulle kunna nå bred enighet -- inte för vår skull, men för de arbetslösa ungdomarnas skull.

Fru talman! Det är tydligen inte bara jag som inte har begripit detta utan även AMS-chefen. Jag vill understryka det faktum att när AMS-chefen säger att detta är ett bra förslag, när TCO -- om vi talar om fackliga organisationer -- säger att detta är ett bra förslag och när tre av fem företag säger att detta är ett bra förslag och att de är beredda att ta in ungdomar så snabbt som möjligt för praktik, varför skulle vi då säga nej. Det skulle innebära att unga killar och tjejer i stället hamnar i arbetslöshetskön, och det vill jag helst inte medverka till. Till 1980-talet! Det är inte så svårt att klara sysselsättning temporärt om man realiserar landet genom devalveringar. Det svåra ligger i att varaktigt få ned inflation och kostnader så att man är konkurrenskraftig. Det är detta som Socialdemokratin misslyckades med under den senare delen av 1980-talet. Det var detta som Kjell Olof Feldt menade, när han varnade för arbetslöshetens stålbad, som skulle komma i förlängningen efter misslyckandet med den tredje vägens politik. Vår uppgift nu är att ta oss ur dessa problem genom att återupprätta tilltron till företagande, investeringar och tillväxt i Sverige. Och det går sannerligen inte med hjälp av nya skattechocker.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen avser att ta något initiativ med anledning av en internationell vädjan från kurdiska fronten om stöd för att förhindra ett nytt anfall på kurder från den irakiska armén. Frågan ställs mot bakgrund av att kurdiska fronten beslutat att utlysa allmänna val till ett parlament den 24 april 1992 och uttalanden av president Saddam Hussein om att förhindra valet. Från svensk sida har vi med stark oro tagit del av uppgifter från flera nyhetsbyråer om ökad spänning i det kurdiska området som tagit sig uttryck i attentat i flera kurdiska städer. Det har, som Berith Eriksson påpekar, även förekommit uppgifter om irakiska truppsammandragningar utanför den kurdiska säkerhetszonen. Jag har i mitt interpellationssvar den 12 mars på fråga om kurdernas situation redovisat svenskt stöd till internationella åtgärder som direkt eller indirekt syftar till att främja kurdernas säkerhet. Bland dessa märks främst den resolution, nr 688, från den 5 april 1991, i vilken Iraks förtryck mot den egna befolkningen fördöms som ett hot mot fred och säkerhet i området. Härmed tog FN ett unikt steg, särskilt motiverat av humanitära hänsyn. Sverige stödde aktivt tillkomsten av denna resolution. Det var under åberopande av principerna i densamma som fyra västmakter upprättade en säkerhetszon i nordligaste Irak, inte minst för att möjliggöra humanitärt bistånd till de utsatta kurderna. Biståndsministern har den 19 mars redogjort för Sveriges humanitära bistånd till Irak, vilket även bidrar till kurdernas säkerhet. Det gäller bl.a. den vaktstyrka på 500 man som upprättades i maj 1991 inom FN:s humanitära ram. Sverige var också medförslagsställare till den resolution som FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna nyligen antog och i vilken Iraks kränkningar av dessa rättigheter kraftigt fördömdes. Övergreppen mot kurder påpekades särskilt i resolutionen. I sammanhanget kan även nämnas att SIDA nyligen beslutat om humanitärt bistånd på 16 milj.kr. till just kurderna. Fru talman! Det kurdiska säkerhetsläget förblir utsatt, och hoten från Saddam Husseins sida synes öka. Vi har dock kunnat konstatera att den irakiska armén, alltsedan den ovan nämnda FN-resolutionen tillkom och den kurdiska säkerhetszonen bildades, hittills avhållit sig från massiva attacker in i denna zon. Irak befinner sig för närvarande under starkt tryck på att uppfylla alla de resolutioner som FN antog i samband med att Gulfkriget upphörde. Den samlade effekten av detta tryck skall inte underskattas. De hot som återgivits om att förhindra de planerade valen den 24 april, syftande till lokalt självstyre för kurderna, är djupt oroande. Det är av största vikt att det internationella samfundet fortsätter att observera eventuellt förnyad aktivitet från den irakiska arméns sida gentemot kurderna. Sverige kommer även fortsättningsvis att stödja FN:s ansträngningar att främja kurdernas säkerhet och uppmärksamt följa den fortsatta utvecklingen.
Fru talman! Jag får först och främst tacka för svaret, som ju var positivt.

Denna ritual att fördöma och att glömma måste bytas ut mot en mer långsiktig politik och en mer långsiktig lösning av problemen. Man måste tillgodose kurdernas nationella krav och deras krav på att mänskliga rättigheter även skall gälla dem. För att förhindra upprepade massakrer på det kurdiska folket behövs åtgärder. FN har proklamerat 90-talet som folkrättens årtionde. Nu har många länder, bl.a. Sverige, gått in med biståndsorganisationer för en återuppbyggnad. Därmed finns ett större intresse än tidigare för att se till att dessa satsningar inte skall förstöras. Det handlar ju inte bara om mänskligt engagemang utan också om stora ekonomiska värden. Jag vill fråga om utrikesministern litet mera precist kan tala om på vilket sätt Sverige ämnar bidra till att skydda Kurdistan och göra det möjligt för kurderna att hålla val den 24 april. Har några kontakter tagits?
Fru talman! Det är alldeles klart att kurderna är ett hårt prövat folk. Jag tycker dock att vi måste erkänna att FN och de nationer som agerar inom FN faktiskt har tagit på sig ett påtagligt ansvar gentemot kurderna i norra Irak. Jag kan också nämna de spaningsflygningar som nu hela tiden sker i observationssyfte i de kurdiska områdena i norra Irak. Dessa spaningsflygningar tjänar ett klart säkerhetssyfte för kurderna i det avseendet att den irakiska armén inte kan företa några större attacker mot kurderna utan att de snabbt upptäcks. De utgör också ett viktigt medel för att säkra tillträde till humanitära insatser i det kurdiska området. Det är alltså ett sätt.

Fru talman! Den förpliktelse som FN har tagit på sig löper ut den 30 juni.

Fru talman! Jag får tacka för svaret, men jag är inte så positivt inställd till det. Den som i lördags såg TV-programmet Dokument utifrån om Gulfkriget och om den stora PR-firma i USA som Kuwaits exilregim anlitade för att få ut sitt budskap, kunde även notera att en av de ansvariga talade om att det var andra länder som anlitade firman i fråga om andra uppdrag. Då nämndes också Turkiet. När jag ser skillnaden mellan de uppgifter som utrikesministern tydligen har haft tillgång till och de uppgifter som exempelvis företrädare för mänskliga rättighets-organisationen i Turkiet lämnar, kan man börja fundera litet. Man kan t.ex. bara tänka på antalet kurder i området. Turkiet har först backat från den första uppgiften att det inte fanns några kurder för att sedan acceptera de siffror som utrikesministern nämnde. Organisationen för mänskliga rättigheter kan emellertid lämna helt andra siffror. Att människor skulle vara utkommenderade i samband med Newroz är en uppgift som jag också ifrågasätter mycket starkt. Turkiet vill nämligen inte krossa PKK. Under nästan hela 80-talet har Tukiet kunnat legitimera sitt förtryck av kurder med hänvisning till just PKK. Hizbolah och kontragerillan, beskrev förhållandena på ett mycket bra sätt. Det krig som Turkiet för i Kurdistan kallas det tysta kriget. Jag vill fråga utrikesministern om det inte är dags att se bakom kulisserna, se på den stora frågan, nämligen kurdernas rätt när det gäller mänskliga frioch rättigheter och självbestämmande.
Fru talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret. Självklart måste man fördöma allt våld, oavsett vem som än står för det. Det må sedan vara PKK eller den turkiska militären. Onekligen har PKK svarat för mycket terror i området, men det handlar ju inte bara om PKK. Det rör sig om alla kurder som finns i området, och vissa partier använder sig inte av samma terror som PKK. Men dessa partier hörs inte så mycket. Vi hör mest talas om PKK. Det som den turkiska militären gjorde sig skyldig till senast är ju helt oacceptabelt, inte minst med tanke på att Turkiet vill framställa sig självt som en demokrati. Landet finns ju med i Europarådet som en demokrati. Turkiet har också i regionen velat framhålla sig självt som en demokrati. Därför måste man reagera starkt, då Turkiet inte uppfyller de krav som ställs och inte följer de konventioner som har undertecknats. Det är därför angeläget att ta upp saken i ESK som ju arbetar för tillfället. Sverige kommer också att få en större roll framöver, eftersom den svenska utrikesministern senare i år skall vara ordförande i ministerrådet. Då kan det finnas möjligheter att ta upp frågan. När utrikesministern skriver att det finns utrymme för att inom ESK:s ram aktualisera frågan om kurdernas rättigheter, skulle jag önska att den svenska regeringen också tillvaratog möjligheterna och verkligen diskuterade frågan i ESK. När vi har ordförandeplatsen i ministerrådet vore det bra om Sverige kunde agera för kurdernas sak. Man måste lösa kurdernas problem. Är kurdernas problem olösta samtidigt som kurderna blir mer självbestämmande, kommer det att medföra våld i området.
Fru talman! Jag delar självfallet den uppfattning som har framförts i inläggen, nämligen att Turkiet är en demokrati, att Turkiet tillhör Europarådet och ESK och att vi har all anledning att på alla sätt mana Turkiet att uppfylla sina förpliktelser enligt internationella och europeiska åtaganden. Jag delar också uppfattningen att vi eftersom det är på detta sätt -- dvs. att Turkiet är en demokrati och har allmänna val, vilket vi ändå har anledning att betrakta som något ytterligt glädjande och positivt i den värld som vi lever i -- har all anledning att kräva av Turkiet att landet uppfyller sina förpliktelser.

Jag har ändå uppfattat att man i Turkiet har satt i gång denna process. Men vi kan nu notera dessa bakslag och motstridiga signaler. Därför finns det all anledning att påminna om hur Sverige och säkert även andra länder i den vida europeiska gemenskapen ser på dessa frågor. Det tycker jag är alldeles riktigt.
Fru talman! Jag har utrikesministerns pressmeddelande från i fredags kväll framför mig. I detta säger utrikesministern att hon är bekymrad över de senaste dagarnas ökade våld i sydöstra Turkiet. Hon säger vidare i pressmeddelandet att nyårsfirandet har slagits ned med stor brutalitet. Att utrikesministern är bekymrad över att, enligt uppgifter som jag har, 170 civila människor har dödats i dessa nyårsfiranden, tycker jag korresponderar dåligt med det som hänt. Jag tycker att det är på sin plats med ett fördömande. Det är ju fråga om en ren massaker på civilia kurder. Ett starkare ordval borde ha varit på sin plats. Låt oss emellertid inte tvista om detta. För att vara konstruktiv skall jag fråga utrikesministern följande: Vad är en tillfredsställande behandling av kurderna? Vad är rättmätiga eller legitima krav, som det står i svaret? Slutligen vill jag, för att visa att andra ESK-stater eller Europarådsstater faktiskt ser denna sak som besvärande, nämna att Tysklands försvarsminister i dag har avgått på grund av denna fråga, som i och för sig är mer komplicerad i Tyskland. Jag tycker emellertid att det bör finnas en viss korrespondens när det gäller att vara bekymrad.

Fru talman! Flera av talarna har tagit upp frågan om ESK-processen. Och det är mycket naturligt att frågan om kurderna kommer upp i denna process. Schweiz har redan aktualiserat frågan. Jag hade ännu ingen information om Tyskland. Men jag kan säga att konsultationer pågår mellan delegationerna i Helsingfors, men, som ni förstår, inte enbart om kurderna utan även om de svåra konflikterna i Jugoslavien och i Nagorno Karabach. Jag tror att det är mycket viktigt att vi är på det klara med att det inom ESK-processens ram ännu inte finns något fullt utvecklat maskineri för minoritetsfrågornas behandling, men det är däremot något som kommer att diskuteras under uppföljningsmötet i Helsingfors. Det finns ett förslag från Holland om att en minoritetsombudsman skall inrättas. Och jag kan bara säga att Sverige stöder detta förslag.

Fru talman! Jag välkomnar att utrikesministern tillkännager att frågan kommer att tas upp. Jag hoppas att den svenska delegationen då kommer att bidra konstruktivt till att denna fråga förs framåt. Eftersom Margaretha af Ugglas ofta betonar frågorna om de mänskliga rättigheterna, vill jag vädja till henne att hon verkligen försöker få frågan om situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna för kurderna i Turkiet högt upp på agendan. I mitt tidigare inlägg frågade jag vad kurdernas rättmätiga eller legitima krav, eller en tillfredsställande behandling av dem, innebär för utrikesministern. Jag skulle bli glad om jag fick svar på det.

Fru talman! Beträffande det som sades om en riksdagsdelegation vill jag säga att jag har all respekt för riksdagens suveränitet, och därmed är väl frågan om kurdernas självklara mänskliga rättigheter besvarad. Sedan tycker jag att det är naturligt att frågan om respekten för minoriteternas ställning vinner ökad aktualitet. Det sker inte bara på ett positivt sätt utan även på ett ganska tragiskt sätt i Europa som helhet. Respekten för de etniska rättigheterna osv. tycker jag är en given sak. Detta skulle jag vilja framhäva här. Men jag tycker ändå att vi inte skall glömma bort den viktiga roll som FN och dess säkerhetsråd spelar, åtminstone för kurderna i Irak.
Fru talman! Jag vill till sist passa på att ta upp Turkiets bombningar i Kurdistan i Irak. Det är helt klart att Turkiet har åtminstone två syften. Det ena är att störa den process som pågår i Kurdistan i Irak, dvs. en utveckling som kan leda till fria val och ett självbestämmande. Det andra syftet är att skrämma ut sådana som vi, och jag säger vi när det gäller de biståndsorganisationer som nu håller på med återuppbyggnadsarbete. Vi kommer att vara beroende av att kunna ta oss in i landet via Turkiet, och vi kommer att vara beroende av att föra in material den vägen.

Fru talman! Enligt uppgift är det fullt möjligt. Eleverna vid räddningsskolan är över huvud taget inte inblandade, utan det gäller de lärare som finns där. Sju av dem är redan deltidsförmän. De har dessutom semestertjänster och finns där under vanlig semestertid. De följer alltså inte andra skolors tider. Det skulle vara fullt möjligt för räddningsskolan att överta det som deltidsbrandkåren i dag gör, på ett sådant sätt att det skulle vara en tillgång för staten. Det skulle säkerligen underlätta rekryteringen av lärare, och Lunds kommun skulle få råd att hålla en effektiv brandkår på ett ställe i stället för att behöva plottra med sina resurser på det sätt som nu sker.
Fru talman! Jag tror att vi skall skilja mellan att sluta avtal om att ta i anspråk de lärare som finns vid räddningsskolan och att sluta avtal med skolan som sådan. I det första fallet föreligger naturligtvis inga hinder. I det andra fallet skulle man binda upp lärare för att delta i en verksamhet, som jag tycker att de frivilligt skall få avgöra om de vill vara med i eller inte utöver sitt ordinarie arbete.

Fru talman! Jag tycker att det är självklart att vid prövningen av konkurrenskommitténs förslag också möjligheten att utnyttja räddningsskolorna skall utredas, men jag kan inte föregripa något ställningstagande på denna punkt.
Fru talman! Även om Anders Björck inte kan föregripa något ställningstagande har han väl ändå en uppfattning. Jag vill återigen fråga: Är det för Anders Björcks del okej att de räddningsskolelärare som i dag på sin fritid vill gå in i en sådan här brandkår -- utöver de sju som redan är engagerade -- gör detta?
Fru talman! Alldeles självklart får vem som vill och som har behörighet gå in i en sådan här organisation, men det är ju inte det som problemet handlar om. Det handlar om huruvida man skall kunna sluta ett förpliktande avtal som rör en hel skola. Margitta Edgren vet vidare mycket väl att det inte är normalt att ett enskilt statsråd föregriper prövningen av ett ärende med en lång rad aspekter, ett ärende som för närvarande omsorgsfullt bereds inom regeringskansliet. Vi får vänta på en samlad bedömning på denna punkt.

Fru talman! Jag har redovisat i mitt svar en lång rad skäl till varför regeringen har intagit denna ståndpunkt. Jag vill dessutom lägga till ett ytterligare skäl. En nedläggning av F 13 i stället för F 6 skulle ge en betydligt mindre besparing. Den summa som har nämnts i sammanhanget -- jag kan inte gå i god för att den är exakt riktig -- är 400 Fru talman! Det ankommer inte på mig att fråga, även om jag har god lust, alla som slåss för sina förband vad de är beredda att plocka pengarna från -- i all synnerhet som dessa önskemål kommer från personer vars förslag, om de skulle gå igenom, skulle leda till en än mer omfattande nedläggning. Det finns solida skäl till det förslag regeringen har lagt fram på den här punkten. Det kan jag försäkra.
Fru talman! Mig veterligt finns det inget parti i riksdagen som har föreslagit att man skall bibehålla F 6 och utöka försvarsramen. Andra ekonomiska hanteringssätt har föreslagits i stället. När det gäller regeringens sätt att förhålla sig till frågan om F 6, vill jag upplysa försvarsministern om att socialministern tydligen inte har fått bud om denna regeringens fasta hållning i fråga om F 6. Han har ju nu via brev meddelat att han tror till sin lycka att riksdagen kommer att ändra detta beslut. Det tycker jag är bra gjort av Bengt Westerberg. Jag måste ställa en fråga till när det gäller F 13 och det resonemang försvarministern för. Avser försvarsministern att utöka eller omorganisera incidentberedskapen? I så fall är det en stor fråga vi har fått kännedom om via denna tidningsartikel.

Fru talman! Jag måste påminna försvarsministern om att på flygdivisionerna vid Karlsborg och F 13 efter kl. 16.00 på vardagar exakt lika långt till att flyga över Östersjön. Det är fasansvärt vad denna regering ständigt är missuppfattad. Ledamöterna är ständigt felciterade i olika pressuppgifter. Det är säkert svårt att bli behandlad på det viset av pressen. Det kanske vore klokt att ordentligt fundera igenom faktaunderlaget innan man uttalar sig i sådana viktiga frågor som en flottiljs överlevnad, incidentberedskap e.d.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig varför regeringen inte följde utredarnas förslag till ny lokal organisation för kustbevakningen i Kalmar län. Jag vill först erinra om att det ankom på kustbevakningen själv att besluta om sin nya lokala organisation. Frågan om organisationen i Kalmar län hamnade på regeringens bord genom att länsstyrelsen i Kalmar län använde sig av sin rätt att hos regeringen begära omprövning av kustbevakningens beslut. Hade inte länsstyrelsen utnyttjat denna rätt hade naturligtvis ingen omprövning kommit att ske. Nu gjorde den det. Länsstyrelsen anförde bl.a. i sin skrivelse till regeringen att länet borde ha tre kuststationer och att det övervägande antalet insatser sker i de södra farvattnen. Om stationeringarna i Kalmar och Västervik skulle dras in, som kustbevakningen beslutat, ansåg länsstyrelsen att möjligheterna till räddningsinsatser skulle försämras väsentligt i länets södra och norra kustområden. Regeringen fann vid sin prövning av ärendet att den södra delen av Kalmarsund och havsområdena söder och öster om Öland kräver särskild uppmärksamhet och att tyngdpunkten i sjöövervakningen ligger i länets södra delar. Av betydelse i detta sammanhang bedömdes den mycket intensiva fartygstrafik som passerar genom området, trafiksepareringssystemet och det stora antalet fritidsbåtar vara. Regeringen beslöt mot denna bakgrund att kuststationen i Kalmar skulle bibehållas. För uppgifter främst i länets norra delar skulle en andra kuststation finnas i Västervik. Jag vill slutligen påminna om att syftet med den nya organisationen är att åstadkomma en effektivare verksamhet genom en ökad närvaro till sjöss och en förbättrad beredskap för sjöräddningstjänst. Detta kräver en koncentration av resurserna till ett färre antal men mindre sårbara enheter. Enligt min bedömning kommer sjöövervakningen i länet att intensifieras genom dessa förändringar, och det kommer också Oskarshamnsområdet till godo.
Fru talman! Först vill jag tacka försvarsministern för ett utförligt svar på min fråga. Jag vill ägna någon minut åt att tala om miljön. Kustbevakningen samlade hela länets miljöskyddsresurser till Oskarshamn för ca 10 år sedan. Sakskälen till att Oskarshamn utsågs till lämpligaste hamn för hela länet var att den ligger mest centralt, har den mesta sjöfarten, varav en del utgörs av oljetransporter och farliga godstransporter, närheten till Mönsterås bruk och Simpvarp, samt att hamnen är isfri och sjöfart därmed är möjlig hela året om. Sjöfarten har bara vid något tillfälle under 80-talet varit störd på grund av isförhållanden. I sak har inget förändrats under de 10 år som gått sedan miljöskyddsverksamheten samgrupperades med kustbevakningens postering i Oskarshamn. Snarare har vissa sakfrågor stärkts, t.ex. expanderar Mönsterås bruk. Simpvarp har fått mellanlagringsstation för aktivt kärnbränsle. Finns det någon risk att miljöskyddsverksamheten i den nya organisationen måste flyttas från

Fru talman! Anledningen till frågan är att det, eftersom kustbevakningen skall verkställa regeringsbeslutet inom angiven budgetram, också kan tänkas att utredarna tvingas göra förändringar på grund av kostnaderna. Går det att acceptera en merkostnad i en ny organisation för att verksamheten skall bli så effektiv och intakt som möjligt?
Fru talman! Om riksdagen är snäll och anslår mera pengar och anvisar varifrån de kommer, möter det naturligtvis inga hinder. Riksdagen har att ta ställning till de budgetäskanden som finns. Sker där inte någon ökning måste man hålla sig inom ramen för nuvarande organisation. När det gäller Kalmar län var det ursprungliga förslaget att ha en kustbevakningsstation i hela länet. Regeringen bedömde det inte vara lämpligt. Därför blev det två kustbevakningsstationer, vilket naturligtvis innebär en fördel i en rad avseenden. Även jag är medveten om att pengar är en bristvara också på det här området. Men jag tar gärna emot alla anslag till det departement jag representerar. Jag skall inte klaga om det kommer mer pengar.
Fru talman! Jag vill tacka för den generositeten. Min synpunkt är att antalet kuststationer inte är det primära, utan det är verksamheten. En kuststation för ingen nytta med sig. Det är när man är ute i båten vid kusten som det är något bevänt med den.

Fru talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag är beredd att inventera lämplig försvarsmateriel som skall utrangeras och bidra till att detta skänks till de baltiska staterna. Låt mig först erinra om att begreppet försvarsmateriel är ett vitt begrepp och att däri ingår också krigsmateriel som vapen och ammunition. På detta område har vi en mycket restriktiv exportpolitik. Jag förstår dock att Gunhild Bolander inte menar sådan materiel. Det är riktigt att chefen för armén och försvarets materielverk har påbörjat en inventering och utrangering av materiel vid lokala myndigheter och förband. Det är i huvudsak fråga om äldre materiel där utgallringsbeslut redan fattats. En stor del av materielen har dock som framgått av tidningsartiklar i förra veckan ett mycket begränsat användningsområde, då det är fråga om föråldrad materiel. Jag håller med Gunhild Bolander om att viss sådan materiel kan komma till användning i våra östra grannländer på samma sätt som den sjukvårdsmateriel regeringen tidigare i år beslutat överföra från fältsjukhuset i Kuwait till de baltiska staterna. Jag är beredd att även framgent verka för att det svenska försvaret skall bidra vid hjälp och biståndsinsatser.

Fru talman! Jag har vid ett par tillfällen personligen tagit initiativ i regeringen just i denna riktning. Det gällde bl.a. fältsjukhuset i Kuwait, där den överblivna materielen med flyg transporterades till de tre baltiska länderna. Så sent som för någon vecka sedan fattades ett regeringsbeslut med undertecknad som föredragande, där regeringen uppdrog åt försvarets materielverk att till en symbolisk summa -- det finns faktisk kungörelser om hur man får göra sig av med materiel -- sälja materiel till SIDA. Jag tycker att det är självklart att en hel del av det som i dag finns, och som är av utmärkt kvalitet, verkligen bör komma de baltiska länderna till godo. Frågan om utmärkt kvalitet och att materielen måste slängas, kan exemplifieras av att det, eftersom färre värnpliktiga kallas in till repetitionsövningar, finns mycket konserver av utmärkt kvalitet över. De måste omsättas, helt enkelt därför att det är färre krigsförbandsövningar. Det vore utmanande att förstöra dessa konserver. De skall naturligtvis, liksom en rad andra saker såsom cyklar, uniformstyg som inte används, sambandsmateriel, tält osv., sändas till Baltikum -- om dessa länder är intresserade av att ta emot materielen. Den enda lilla reservation jag har är att frakten dit rimligtvis bör betalas av de biståndsanslag som finns. Det kan inte vara svenska försvarets uppgift att delta i u-hjälp i det avseendet. Men vi är beredda att ställa upp, och har gjort det med t.ex. svenska Herkulesplan till ett rent självkostnadspris, förutom att vi i praktiken har skänkt, och skall skänka, materiel som vi icke kan använda här hemma.
Fru talman! Jag tackar speciellt för försvarsministerns redovisning av vad som har varit och som är tänkt att hanteras på detta sätt. Det är helt i den riktning som jag tycker att det skall ske. Jag har ingenting att tillägga. Jag hoppas givetvis att man inom regeringskonstellationen kan klara fraktkostnaderna, och jag förutsätter att man kan använda biståndsmedel till detta. Jag är tacksam för redovisningen, och jag tycker att den är bra.

Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Jag vill ta en historisk utgångspunkt. I den svenska historien fälldes en gång följande yttrande: ''I herredagsmän, reser icke så fort, vad göras skall är allaredan gjort!'' Det var 1686, och det var kung Karl XI som gjorde sig enväldig med åsidosättande av riksdagen. Man brukar säga att historien upprepar sig, och det kanske den håller på att göra. Nu är det 1992. Riksdagen behandlar försvarsfrågan. Starka protester har rests mot regeringsförslaget, men redan pågår omfattande åtgärder inom armén. De åtgärderna anser jag föregriper riksdagens beslut, som skall komma den 3 juni. Det är inte förvånande om riksdagsledamöter i dag drar paralleller till 1686. Försvarsministerns svar gör mig egentligen inte vare sig klokare eller gladare. Jag tolkar det så att det viktigaste här är att man genomför omorganisationen snabbt. Det pågår ett planeringsarbete, men verkställighetsåtgärderna skall inte få vidtas, sägs det. Jag tycker att dimbildningen i svaret möjligen motsvarar Kan jag få någon ytterligare klarhet i detta genom att ställa en enkel grundfråga: Känner försvarsministern verkligen till arméns omfattande förberedelsearbete? Den här frågan kan med fördel besvaras med ja eller nej.

Fru talman! Det gläder mig att höra detta. Jag tänker inte gå in på och diskutera hur tidningarna formulerar sina rubriker. Jag har en känsla av att Anders Björck har en ganska klar uppfattning om det. Jag tycker ändå att försvarsministern bagatelliserar det här, när han säger att det är rimligt att man funderar över hur man skall genomföra ett sådant här stort beslut. Ja, det är klart att man skall fundera, men behöver man skriva 100 sidor funderingar om detta? Är det inte så att man bagatelliserar det enorma förberedelsearbete som har gjorts? Jag återkommer till frågan: Känner försvarsministern verkligen till arméns omfattande förberedelsearbete, som jag här håller i min hand?
Fru talman! Jag har självfallet både inför denna fråga och i övrigt hållit mig underrättad om arbetet, och jag anser att det är naturligt att berörda myndigheter diskuterar, inkl. det som Bengt Harding Olson nu aktualiserar, vad som skall hända i framtiden. 100 sidor är inte mycket, med tanke på de miljarder som står på spel. Det är oerhört viktigt att ett beslut, när riksdagen har fattat det, oavsett vilket det blir -- där är riksdagen suverän -- skall kunna effektueras snabbt. Detta är naturligt, och jag ser inget konstigt med det. Då kan vi alltså vara överens om, att vad det i dag står i Svenska Dagbladet att Bengt Harding Olson säger icke är korrekt citerat. I annat fall skulle jag gärna vilja ha reda på när jag har kört över något riksdagsbeslut.
Fru talman! Det mesta av det som står i texten i Svenska Dagbladet är rätt citerat. Rubriksättningen kanske vi kan återkomma till vid ett annat tillfälle -- jag sätter inte rubrikerna. Jag tycker fortfarande att försvarsministern bagatelliserar detta -- det är ''bara några hundra sidor''. Men det är också hundratals instanser som är inblandade i remissförfarandet. Man kan säga att det är klart att byggmöten skall genomföras. Här sitter militära och civila befattningshavare samt representanter från byggsidan och den militära sidan och planerar som om detta redan skulle genomföras enligt förslaget. Här flyttar man stridsvagnar, långt utöver normala åtgärder, från ett ställe till ett annat, och här slutar man att mönstra in personal. Det är inte rimligt att bagatellisera det hela på detta sätt.

Fru talman! Jag kan tydligen inte få något riktigt svar på om försvarsministern verkligen känner till alla detaljer kring detta, men jag kanske kan få svar på kardinalfrågan: Tänker försvarsministern stoppa arméns pågående avvecklingsarbete? Jag hoppas på ett positivt svar. Om försvarsministern inte ger ett positivt svar på frågan, skulle följande vers -- som jag helst inte vill skall bli historisk -- kunna passa in: Så meningslöst att riksdagen förhandlar och voterar. Sådant trams kan ingen vänta på. Bäst att jag själv agerar.

Fru talman! Bengt Harding Olsons liknelse är totalt hypotetisk och irrelevant. Roine Carlsson skulle inte, som kammarens ledamöter väl vet, ha svarat ett knäpp på frågan. Det är dessutom min bestämda uppfattning att någon verkställighet icke får ske förrän riksdagen har fattat sitt beslut. Däremot är det tillåtet att tänka även i de här sammanhangen, och jag uppfattar det så att detta är just vad som nu håller på att ske. Om Bengt Harding Olson har några konkreta belägg för att verkställighet har skett, tycker jag att vi gemensamt skall försöka sätta stopp för det.

Fru talman! Den här debatten gäller ju inte försvarsbeslutets innehåll, men nu kom ändå försvarsministern in på den frågan. Jag vill poängtera att jag har en annan uppfattning. Jag respektar det faktum att försvarsministern inte tycker som jag, men jag vill poängtera att mitt förslag till försvarsbeslut ligger inom samma ekonomiska ramar. I övrigt hoppas jag att vi tillsammans kan se till att vi får ett bra försvar och att konstitutionen följs.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret från Bo Lundgren. Han säger ungefär att regeringens skattepolitiska inriktning framgår av regeringsförklaring och finansplan. Men det är just det den inte gör, Bo Lundgren, eftersom ett stort antal ansvariga statsråd har gått ut med motstridiga uttalanden. Detta skapar oklara spelregler för företag och enskilda människor. Jag tror inte att det finns någon svensk medborgare som vet var regeringen står i skattepolitiken, och Bo Lundgrens svar gör en inte särskilt mycket klokare. Tag finansplanen som exempel. Där står att skatterna skall sänkas med 10 miljarder kronor per år. Jag frågar då: Hur skall det gå till? Tänker ni för det första göra det, och hur skall ni i så fall övertyga vice statsministern, Bengt Westerberg, som har en helt annan uppfattning? Han säger att det inte går att sänka skatterna med 10 miljarder kronor per år, eftersom det skadar välfärden. Tag sedan en del andra tvärsäkra påståenden som har gjorts. Jag vet att Bo Lundgren den första juni 1991, precis före valet, sade att det är alldeles nödvändigt att snarast sänka momsen i Sverige till 18 %. I Ny start för Sverige, som ni alltså skall regera på under den här mandatperioden, står att momsen skall sänkas till nivån 18--20 %, och i regeringsdeklarationen talas det om en betydande sänkning. Detta är alltså sanningens minut: Hur blir det med momssänkningen? Carl Bildt var inte så tvärsäker den 12 januari i år. Han kunde nämligen inte säga om det över huvud taget kommer att bli någon momssänkning under mandatperioden. Det senast budet i det här oklara och förvirrade spelet är att momsen skall sänkas med 0,7 %. Hur blir det, Bo Lundgren?

Fru talman! Jag inser naturligtvis att det inte är möjligt att här tala om exakt hur man skall formulera sina propositioner, men man borde ju åtminstone kunna konfirmera eller eventuellt dementera löften och deklarationer som man har gjort i finansplanen och i regeringsförklaringen. Inte ens det kan Bo Lundgren göra. Han kan alltså inte säga någonting om de 10 miljarderna. Det är ju en viktig upplysning när det gäller skattepolitikens inriktning. Han kan inte säga ett enda skvatt om momssänkningen, som han så tvärsäkert uttalade sig om före valet. Varför är det så svårt att säga någonting nu, när det var så lätt att säga det före valet?

Fru talman! Det var inte det jag frågade om, Bo Lundgren. Jag frågade om momsen. Nu börjar Bo Lundgren att tala om förmögenhetsskatt och beskattning av arbetande kapital, något vi kan ha olika uppfattningar om. Vad jag försöker få reda på är vad regeringen har för avsikter när det gäller momsen. Skall den generella momssatsen sänkas, eller skall den inte sänkas? Detta är viktiga upplysningar, som vi vill ha fram. Hur är det med fastighetsskatten, Bo Lundgren? Bengt Westerberg säger att vi kan höja fastighetsskatten, och Bo Lundgren säger dagen efter att det kan vi absolut inte göra. Om jag inte tar alldeles fel har nu också Anne Wibble sagt att vi skall sänka fastighetsskatten, även om hon visserligen pekar ut en viss typ av lokaler. Det är ju fullständigt förvirrat! Man kan ju fråga sig om ni fortfarande tror att ni är i oppositionsställning, eftersom det inte finns någon som tar ett ansvar för helheten i skattepolitiken. Inte ens Bo Lundgren gör det, och jag börjar därför undra om jag har ställt frågan till rätt person. Jag borde kanske ställa frågan till statsministern, och det får jag väl lov att göra om inte Bo Lundgren ger mig ett besked.

Fru talman! Jo, Bo Lundgren, jag har faktiskt läst regeringsförklaringen. Där står inte att man eventuellt skall sänka momssatsen, utan där står att en betydande sänkning av momssatsen skall genomföras under mandatperioden. Vad innebär denna ''betydande sänkning''? Bo Lundgren har själv sagt att momssatsen ''snarast'' skall sänkas till 18 %. Vad kommer att hända?

Fru talman! Låt mig börja med att tacka statsrådet för svaret. Att det var generellt kan kanske bero på att en fråga på 29 rader också blir litet generell ibland. Jag tror att vi i grunden är överens om målet, nämligen att ta till vara den snabba utvecklingen och även det positiva i att öka möjligheterna att arbeta i hemmet. Det är positivt även ur barnens synvinkel. Man kan arbeta i en kreativ miljö, och det medför ett minskat pendlande. Hindren finns i skattereglerna. Jag måste erkänna att jag inte har den kompetensen att jag kan säga vilka regler som gäller. Men den kompetensen finns, förmodar jag, hos statsrådet och hans stab. Regelsystemet är nog många gånger till för att hindra missbruk, men den misstanken kan ibland också hindra goda och kreativa utvecklingar. Det är bakgrunden till frågan. Finns det möjligheter att ändra detta på något sätt?

Fru talman! Som jag ser det handlar det inte om extra rum i en bostad. Det handlar om att förlägga den huvudsakliga arbetsplatsen i eller i anslutning till bostaden. De erfarenheter som jag har visar att skattemyndigheterna ofta är mycket restriktiva. I framtiden kommer ett helt nytt tänkande. Därför vore det bra om man kunde föra en dialog om hur man kunde befrämja, och framför allt inte hindra, en sådan utveckling. I min egen kommun kan jag tänka mig att vi kommer att starta byggprojekt med just den inriktningen att man kombinerar arbete och bostad. Kan kommunen då komma till regeringen med en förfrågan om att få starta ett försöksområde där man bygger med just denna målsättning?

Fru talman! Det finns i dag en restriktiv hållning ute i landet hos de lokala skattemyndigheterna när det gäller tillämpningn. Om arbetsgivaren betalar en del av bostaden är ju den ersättningen mer eller mindre en inkomst av tjänst. Då är det svårt att få kvitta detta. Det jag försöker aktualisera hos skatteministern är att se möjligheterna att ändra dessa regler.

Fru talman! Det är ju inte vi som står här i talarstolarna som drabbas av regeringens bannbulla, utan det är de arbetslösa i Sysslebäck, Uddevalla, Täby eller var de nu befinner sig. Det är de som känner oket av den av regeringen förda politiken. Jag tycker att regeringen kör med skygglappar. Bo Lundgren och andra statsråd har en enda väg som de kör. Prova gärna att ratta våra vägar! De kan vara både smala och breda, men vi har alternativ. Men ni lyssnar inte på förslag från oppositionens sida, utan ni kör er väg! Det är därför situationen ute i landet är så alarmerande, fru talman. Jag såg i en presskommentar häromdagen att skatteministern uttalat att han inte tyckte att arbetslösheten var för hög. Var det möjligen ett felaktigt citat, eller är det riktigt återgivet? Delar skatteministern den oro som jag och många med mig känner och gör oss till tolk för? Låt mig som exempel ta mitt hemlän, där boardindustrin nu drabbas -- Persson-Invest och fabriken i Vårberg, som inte längre har avsättning för sina produkter, för spånplattorna. Regeringen kapar här så snabbt att folk inte känner igen sig i dagens situation.

Fru talman! Låt mig säga att jag är stolt över att vara socialdemokrat. Vi har regerat det här landet i 53 av de senaste 60 åren. Vi har fört en ganska hygglig politik -- det har funnits jobb och sysselsättning. Nu redovisas det i byggnadsprognoser att man i 20 av 24 län kommer att ha sysselsättningssiffror som är alarmerande. Och då går skatteministern Bo Lundgren och regeringen ut och klipper tvärt. Det är därför situationen ser ut som den gör både inom byggsvängen och på materielsidan. Det är riktigt att vi kanske har legat på en alltför hög nivå, men man kunde ju föra en dialog och diskussion med oss från oppositionens sida om mjukare övergångsregler. Därför är det naturligt, fru talman, att många arbetslösa här i landet -- det kan bli mer än 6 %; vi tror inte längre att den siffran håller -- kommer att ställa sig frågan: Vad gör regeringen, vad gör Bo Lundgren och alla andra statsråd?

Fru talman! Om en inkompetent regering har efterträtt den tidigare socialdemokratiska regeringen är jag stolt över den politik vi har fört under årens lopp. Det är de hastiga svängningarna som visar att Bo Lundgren och andra i regeringskansliet inte är beredda att köra skutan -- ni rattar er väg ensidigt med skygglappar och lyssnar inte på de förslag oppositionen framför, och det är tragiskt, inte minst för de arbetslösa.

Fru talman! Jag vill ge ett gott råd till skatteministern, nämligen att man i regeringen sätter sig ned och är beredd att lägga prestigen åt sidan och ta del av våra konkreta förslag, att lyssna. Det gör ni inte. Jag märker ju bland kamraterna i de olika utskotten att regeringsföreträdarna inte har läst motionerna. Och så sitter man i regeringskansliet och stirrar sig blind och trumpetar om att allt vad oppositionen kommer med är fel, samtidigt som arbetslösheten segar sig upp mot 6 à 7 %. De heliga tal som arbetsmarknadsministern tidigare talat om har vi snart slutat att tro på. Det drabbar människorna, Bo Lundgren. Åk ut till Värmland, åk ut till Uddevalla, åk ut till storstäderna och åk ut till glesbygden och lyssna på vad människorna säger! Lyssna på de arbetslösa -- det är ett gott råd.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Utgångspunkten var, som statsrådet också har refererat, de som jag upplevde det omtumlande uppgifter som återgavs i våra aviser. Nu säger statsrådet att vi har för små kunskaper och hänvisar bl.a. till Brottsförebyggande rådets undersökningar och verksamhet. Det är väl om det är så att omfattningen är mindre än som har påståtts -- det är nästan så att jag hör en lättnadens suck från regeringen: Det var inte så allvarligt som Elver Men låt oss ta de lägre talen! Det är klart att det är allvarligt om mer än var tionde 18-åring har varit utsatt för ett djupt kränkande brott, som är så allvarligt att riksdagen -- på justitieministerns förslag, tror jag -- har ansett att det är nödvändigt med strängare straff, som justitieministern säger i svaret. Finns det något annat brott som florerar i sådan mängd, och förekommer det då att vi till synes tar det så ''lugnt''? Jag har inte någon invändning mot vad justitieministern här säger om vad som skulle kunna göras. Det är klart att ytterligare undersökningar är bra. Vad som sägs om ansvaret från skola och hem, osv. är också riktigt, men jag undrar om det inte skulle vara välgörande om justitieministern tog upp det här i ett -- inte nödvändigtvis stort -- tal. Här diskuterar vi så triviala saker -- vad som är rimliga skattesatser, om de skall gå upp eller ned -- men när det gäller det som rör det mycket närgångna och starkt emotionella bör vi göra något mer. Jag skulle vilja ställa just frågan: Är justitieministern beredd att gå ut med klara och tydliga budskap som förpliktar oss alla?